Herr talman! Det är kanske inte så lätt att få ut något nytt av det kända tema som det här är fråga om, men jag skall i alla fall göra ett litet försök att variera detsamma. Det är mig ett nöje som reservant att konstatera — på samma sätt som herr Lundström — att jag i fråga om den allmänna motiveringen i bevillningsutskottets betänkande i stora delar kan instämma med utskottsmajoriteten. Jag tänker härvid på utskottets betoning av betydelsen av en ökad kapitalbildning som en förutsättning för den eftersträvade fortgående <standardhöjningen. Utskottet hänvisar också till att 1965 års långtidsutredning påpekar behovet av ökade kapitalinsatser och att avsevärda privata och offentliga investeringar krävs om näringslivet skall kunna hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen. En betydande del av investeringarna måste finansieras med det personliga sparandet, säger utskottet vidare. Allt detta är gott och väl. När utskottet sedan uttalar att det enskilda sparandet övertagit företagens roll som dominerande sparkälla och inlåningskund vid bankinstituten, så är detta kanske också i viss mån riktigt. Men jag tror att utskottsmajoriteten är alltför optimistisk när den bedömer banksparandets ökning, som anges särskilt för sparbankerna ha varit gynnsam under 1966. Sparandet räcker inte till, såvitt jag kan bedöma, för de investeringar som behövs. Som ledamot av styrelsen för en stor sparbank har jag också kunnat utskilja, att det har gått litet sämre med nysparandet under senare tid, inte minst under detta år. Jag skulle därför ännu starkare än utskottet vilja stryka under nödvändigheten av ett väsentligt ökat sparande. En ökad kapitalbildning, d. v. s. ett ökat sparande, är en tvingande nödvändighet i den förändringsprocess som vårt näringsliv och vårt samhälle undergår. Vi behöver sparande för den fortsatta utbyggnaden av den samhälleliga infrastrukturen, om jag får uttrycka mig på det sättet, och den fortgående rationaliseringen av näringslivet. Icke minst torde den framtida anslutningen till Europamarknaden nödvändiggöra en anpassning som kräver betydande investeringar. Spararen borde sålunda rätteligen inta en hedersplats i dagens samhälle, inte bara vid sparbanksjubileer och sparfrämjandekonferenser utan Ööverallt i samhällslivet över huvud taget. Spararen förtjänar att äras och hedras — och gynnas. Det är nämligen spararen som ytterst bär upp välståndsutvecklingen. I realiteten har spararen inte denna framskjutna plats. Han är i stället, skulle jag våga säga även om det låter illa, närmast en strykpojke, ty det är spararen som :penningvärdeförsämringen närmast går ut över. Det största hotet mot småsparandet är utan tvivel inflationen, och de senaste årens relativt höga ränta på insättningsräkningar har inte erbjudit tillräcklig kompensation. 1965 års långtidsutredning har gjort vissa relativt gynnsamma prognoser rörande det framtida sparandet, men andra bedömare har ansett dessa prognoser alltför optimistiska. På det praktisk-politiska planet menar reservanterna inom bevillningsutskottet att de sparstimulerande åtgärder, som statsmakterna vidtagit, bör byggas ut ytterligare. För att sparandet skall kunna upprätthållas på en någorlunda hög nivå måste spararen också i någon mån kompenseras för penningvärdeförsämringen, som i varje fall i dagens situation tycks vara oundviklig. Det bästa sättet att främja sparandet är givetvis att skapa garantier för ett någorlunda fast penningvärde, men jag är pessimistisk rörande den nuvarande ekonomiska politikens förenlighet med en dylik målsättning i anda och sanning. Positiva sparstimulerande åtgärder måste ha sin stora betydelse. Realiserande av det av lönsparkommittén ak tualiserade förslaget om premiering av ett långsiktigt bostadssparande borde vara ett steg i rätt riktning. Åtskilliga steg vidare borde man kunna gå. Utskottets majoritet ställer sig i huvudsak negativ till de framförda förslagen och hänvisar då till de statsfinansiella konsekvenserna. Häremot skulle jag vilja säga att det ökade sparande, som man hoppas skall kunna åstadkommas, måste vara värt sitt pris. Kan det dessutom lämna sitt bidrag till en stabilisering av penningvärdet, vore ytterligare mycket vunnet. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de tekniska uppslag, som framförts motionsvägen och som återfinnes i högerreservationen nr I med mitt namn som det första. Den innehåller förslag till förordning om bostadssparande, förordning om utbildningssparande, samt lag om ändring av kommunalskattelagen, innefattande förslag om höjning av det s.k. sparavdraget med 200 kronor respektive 400 kronor. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservation nr I. Vidare yrkar jag också bifall till reservationerna nr II och IiL.

Herr talman! Jag kan instämma i de två reservanternas deklaration att vi alla, utskottsmajoritet, motionärer och reservanter, är tämligen eniga om sparandets betydelse för den framtida ekonomiska utvecklingen. Gösta Jacobsson erinrade också om att en hel del utredningar, både offentliga och enskilda, just med styrka betonar att förutsättningen för en fortskridande standardhöjning är att vi får en ökad kapitalbildning i landet. Vi kan emellertid glädja oss åt att vi har en ständigt och kraftigt ökande kapitalbildning i vårt land. Jag skulle förmoda att vi intar en mycket förnämlig topplacering bland de västeuropeiska staterna när det gäller kapitalbildning och avstående från konsum tion av de gemensamma värden vi skapar. Visserligen intar det kollektiva sparandet i olika former en mycket dominerande ställning i den kapitalbildningen. Men om man bortser från det något minskade företagssparandet, så hävdar ändock det enskilda sparandet i sin helhet sin plats i sparandeutvecklingen — eller kapitalbildningen, om man hellre vill kalla det så. De tabellbilagor, som är fogade till utskottets betänkande, vitsordar och bekräftar ett sådant påstående. Utbudet av krediter, som är det adekvata uttrycket för kapitalbildningen, har ju ökat synnerligen kraftigt under framför allt de senaste åren. Jag har hämtat några siffror från ett föredrag som ATP-fondens chef, Lennart Dahlström, lämnade helt nyligen vid ett sammanträde med kommunalmän och bankmän i Gävle. Han framhåller bl.a., att kreditmarknadsutbudets netto år 1951 var 3,3 miljarder kronor. Tio år senare, 1961, var motsvarande siffra 4,4 miljarder kronor för att ytterligare fem år därefter, 1966, vara uppe i inte mindre än 12,8 miljarder kronor. Det är alltså en ökning med 200 procent bara på de senaste fem åren. I denna ytterst kraftiga ökning av utbudet av krediter ingår självfallet uppbyggnaden av ATP-fonderna som det starkare inslaget. Man kan dock inte bortse ifrån att genom denna uppbyggnad, genom denna förstärkning av kapitalbildningen, så har det blivit en ökad styrka i den samlade kreditmarknaden. Trots denna imponerande sifferserie om kreditmarknadens utbud och dess utveckling är vi inte nöjda. Herr Gösta Jacobsson är inte nöjd, herr Lundström är inte nöjd, och jag är heller inte nöjd — därför att det är otillräckligt. Alla klagar vi över att statens och kommunernas investeringsvilja hämmas. Det enskilda näringslivet klagar bittert över den knappa penningtillgången. Bostadsbyggarna, till vilka jag räknar mig, kämpar en tämligen ojämn kamp om de tillgängliga kapitalresurserna. Jag erkänner sålunda gärna att herr Gösta Jacobsson har rätt i att vi fått dokumenterat, att kapitalbildningen i landet är otillräcklig. Den motsvarar inte våra långtgående ambitioner i olika avseenden. På vilket sätt skall man nu öka kapitalbildningen? Det är den intressanta och viktiga fråga, som framför allt måste lösas av dem som har ansvaret för den fortsatta ekonomiska politiken och utvecklingen i vårt land. De motioner som vi nu behandlar och som redovisas i betärikandet syftar, som reservanterna har framhållit, till att öka kapitalbildningen genom en allmän premiering av sparandet, främst skattevägen. Utan att närmare beröra de olika motionsalternativen vill jag ändå helt allmänt säga, att jag inte är särskilt övertygad om att sparstimulansen bara skall ses som en skattefråga. Småspararnas — det är ju deras intressen vi nu talar för — motiv för sparandet är kanske, ja jag vågar säga säkert, helt andra än ökade skatteavdrag eller skattepremiering. Ty märk väl, trots den intensiva propagandan om inflationens förödande inverkan på sparkapitalets värdebeständighet och trots de trygghetsskapande åtgärder, som riksdagen har beslutat och som i olika former vidtagits, har banksparandet ändå visat en oavbruten årlig tillväxt. Det är nästan med glädje som man citerar vad professor Börje Kragh i sin senaste utredning om det finansiella långtidsperspektivet inom samhällsekonomin skriver just beträffande hushållssparandet: »Även hushållssparandet har stigit snabbt och dess andel av totala sparandet har tenderat att öka.

Men visst kan jag hålla med både herr Lundström och herr Jacobsson om att man teoretiskt kan tänka sig att öka sparandet genom en allmän premiering. Det vill dock mycket till för att jag personligen skall kunna övertygas om det. Jag tror att det uttalande som sparkommittén gjorde i sitt 1961 framlagda betänkande har lika stor giltighet i dag som det hade då, nämligen att premieringskostnaderna sannolikt kommer att bli lika stora eller till och med större än den framkallade sparandeökningen. Och då har man väl inte vunnit någonting! Visserligen sade herr Jacobsson att ett ökat sparande »är värt sitt pris». Men inte kan man väl köpa ett sparande till det pris, som den utredningen kom fram till?

Det var inte många år sedan, som herr Lundström ifrån denna talarstol beskärmade sig över att man skattefinansierade de statliga bostadslånen. Vad var det? Jo, det var en verklig form för kollektivt sparande, som man inte skulle kunnat uppnå genom vilka premieringar som helst av ett målinriktat sparande åt det hållet. Om man dagen före Kristi Himmelsfärdsdag får vara elak, kan i detta sammanhang också sägas, att herrarna ju har visat föga intresse när det gällt att med det kollektiva sparandet bygga upp det kreditmarknadsutbud vi kan glädjas åt i dag. Vid de tillfällen vi beslutat om de kollektiva åtgärderna, har herrarna inte varit med, utan varit motståndare: mot ATP, mot omsättningsskatten o. s. v. Och ni har i många år varit motståndare mot den finanspolitik som lett fram till ett ökat kollektivt sparande. Herr Gösta Jacobsson sade, att spararen bör äras, hedras och gynnas. Det är synd att man inte har sparbanksboken med sig och kan visa den! Då hade man kanske tillhört den krets, som nu blir verkligt uppburen av min ärade motståndare i dagens debatt. Utskottsmajoriteten har utförligt redovisat sina motiv för att inbjuda riksdagen till ett beslut om att motionerna »icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd>. Jag använder nu den termen, eftersom en kollega till mig helt nyligen i en debatt blev åthutad för att han sade, att utskottet beslutat avslå motionerna. Jag använder alltså nu den riktiga termen. Men det betyder precis samma sak! Jag kan själv inte presentera några ytterligare motiv, och därför får jag, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande i dess helhet.
Herr talman! Herr Einar Eriksson och jag tycks vara ense i det mesta, dock inte i själva klämmen — där skiljer det sig avsevärt. Vi är kanske ense om att sparandet inte bara är en skattefråga, utan beror på det ekonomiska klimat som råder. I motsats till herr Einar Eriksson menar jag emellertid, att man kan åstadkomma ett ganska väsentligt ökat sparande genom sparstimulerande åtgärder. Jag skulle vilja slå herr Einar Eriksson i huvudet med bevillningsutskottets eget betänkande, som han själv skrivit under. Där talas om att särskilt sparandet i sparbankerna har ökat 1966 — det står på sidan 15, herr Einar Eriksson. Sedan kommer det: »Det positiva resultatet torde till stor del bero på de initiativ till sparstimulerande ätgärder som hittills vidtagits av statsmakterna och sparinstituten., Vad re servanterna åsyftar är att utvidga dessa sparstimulerande åtgärder. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna.
Herr talman! När jag hörde herr Einar Eriksson tala — framför allt under första hälften av hans anförande — väntade jag, att han skulle yrka bifall till reservationerna. Men säg mig den sällhet som varar beständigt — ett citat, som herr Einar Eriksson såsom uppsaliensare bör känna till. Det blev alltså inget bifallsyrkande, utan herr Einar Eriksson började klappa på oss med åtskilliga beskyllningar. Låt mig bara, utan att ta upp någon debatt om vad som hände när det var fråga om att införa ATP, dock säga, att den linje som folkpartiet företrädde i ATP-frågan inte var negativ till kapitalbildning. Vi förordade ett system, som skulle ha givit en minst lika stor och åtminstone under den första perioden större kapitalbildning än den som har skett. Det bör vara någon måtta med överdrifterna! Sedan är det klart, att skälen till ett sparande inte behöver vara att man skall få vissa skattelättnader; naturligtvis har herr Einar Eriksson rätt i detta. Det har heller ingen bestritt. Men det är ju stimulansen till ytterligare ansträngningar som kan öka sparandet, och vi tycker att den stimulansen är betjänt av att man överväger olika vägar och medel. Det är i det avseendet som utskottet nu såsom tidigare säger nej till de olika uppslag som har framlagts. Herr Einar Eriksson säger, att han inte är säker på att dessa uppslag skulle verka. Ja, men det vet han inte. Den enes uppfattning kan vara lika god som den andres. Men som situationen är tycker jag nog att man borde pröva alla uppslag. Herr Einar Eriksson framhåller att dessa problem skall lösas av dem som bär ansvaret för den ekonomiska poli tiken här i landet. Låt mig då säga, att den situation som vi nu befinner oss i inte gör att jag har så särskilt stort förtroende för dem som har burit ansvaret för landets ekonomiska politik.

Herr talman! Jag måste ha uttryckt mig litet illa, om jag bibringat herr Jacobsson den uppfattningen att jag underskattar banksparandets betydelse. Det gör jag ingalunda, men jag sade att hur väl banksparandet än bör uppmuntras, så kan man inte betala vilket pris som helst för att öka det. Förhåller det sig så som utredningen kunde konstatera 1961, att man löper risken av att premieringskostnaden blir större än effekten på sparandet, så anser jag priset vara alldeles för högt. Herr Lundström tyckte att jag började med en motivering, som borde ha lett fram till ett yrkande om bifall till reservationerna. Det är möjligt, eftersom vi ju är tämligen överens om att vi behöver en ökad kapitalbildning i det här landet för att tillfredsställa våra ambitioner i olika avseenden. Men herr Lundström erkände ju själv, att det här inte är fråga om någon ökning av kapitalbildningen annat än möjligen i fråga om de marginaleffekter man kan åstadkomma. Det stora sparandet måste ske på andra vägar. Och visst skall väl den angelägenheten skötas av dem som bär ansvaret för den ekonomiska politiken, men det är något som herr Lundström vid våra överläggningar gång efter annan försöker underskatta. Jag citerade förut ett uttalande av AP-chefen Lennart Dahlström. Vid samma tillfälle talade en annan bankman, som man inte kan beskylla för ait fara land och rike kring och bedriva socialdemokratisk propaganda. Han riktade sig till kommunerna och sade så här: »Många kommuner anser sig troligen missgynnade i :bostadsfördelningen, men det är väl oundvikligt eftersom den totala kakan har måst bantas ner på grund av att samhällets resurser inte räcker för att tillfredsställa alla önskemål. Vi bygger emellertid mer lägenheter, mer bostäder, mer vägar och mer sjukhus per invånare i det här landet än i något annat demokratiskt land.» Den sista meningen är just ett uttalande av det slag som brukar kallas »socialdemokratisk skrytpropaganda»>. Det citerade uttalandet måste grundas på att vi har ett kreditutbud som är så stort, att vi har kunnat genomföra de uppräknade investeringarna, något som främjats genom dem som har ansvaret för den ekonomiska politiken.

Herr talman! Jag tar till orda i denna fråga i egenskap av motionär bakom motionsparet I: 234 och II: 297. I den egenskapen vill jag säga något om bakgrunden till motionsyrkandena. Även om den nuvarande grupplivförsäkringen — såväl i form av tjänstegrupplivförsäkring som i andra former — Omspänner en mycket stor del av de människor som är i behov av ett försäkringsskydd täcker den ändå inte hela fältet. Det finns åtskilliga människor med försörjningsbörda, som är i behov av ett efterlevandeskydd men som inte kan komma i åtnjutande av en sådan billig försäkring. Från dessa utgångspunkter har jag ställt mig frågan huruvida inte grupplivförsäkringen, som ju har accepterats som något utav grundskydd, skulle kunna inordnas i den allmänna försäkringen. Vi har en samordning mellan sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen. Det bör också vara möjligt att infoga grupplivförsäkringen i detta sammanhang. Såvitt jag kan förstå skulle det ur administrativ synpunkt vara mycket enkelt, och jag kan inte tänka mig annat än att kostnaderna också skulle kunna hållas på samma nivå som för närvarande; åtskilligt talar för att de borde kunna bli lägre. När motionerna behandlades i utskottet anfördes det att den nuvarande grupplivförsäkringen med dess olika varianter ju täcker in det stora flertalet av behövande. Det finns därför ingen anledning att vidtaga någon ändring. Utskottet är tillfreds med förhållandena sådana de är. Detta är mycket kortfattat vad utskottet har sagt.

Utskottet menar tydligen att det allmänna inte behöver ta hänsyn till dessa i detta försäkringssammanhang. Till utskottets utlåtande har fogats en reservation, som i stort sett tar upp de här åberopade motionernas förslag.

Herr talman! Vid sitt ställningstagande till frågan om allmän begravningshjälp, punkten 2 i föreliggande utlåtande från andra lagutskottet, har utskottsmajoriteten grundat sitt resonemang på den 1956 av riksdagen gjorda hemställan om en utredning om en allmän dödsfallsförsäkring. Man tyckte då, att de förefintliga formerna för begravningshjälp var otillräckliga och att detta därför vore en angelägen reform. Under de år som gått sedan år 1956 har emellertid en betydande utveckling ägt rum på försäkringsområdet. Vi har under denna tid fått tjänstegrupplivförsäkringar och ordinära grupplivförsäkringar, till vilka de allra flesta vuxna i samhället kan bli anslutna. Detta tycker jag att jag även kan påpeka för herr Axel Kristiansson, även om denne speciellt berörde det första avsnittet av utskottets utlåtande. Dessa grupplivförsäkringar är under ständig tillväxt, och det är möjligt för praktiskt taget varje samhällsmedborgare att ansluta sig till något sådant kollektiv. Det finns vidare individuella livförsäkringar. I båda dessa fall är försäkringsbeloppen avvägda på ett sådant sätt, att de vid sidan av efterlevandeskyddet även skall kunna täcka begravningskostnaderna. Detta kommer tydligast till uttryck bl.a. i makeförsäkringarna, där en del av försäkringsbeloppet utgår som begravningshjälp. Utöver vad olika slag av försäkringar kan ge i form av såväl efterlevandeskydd som begravningshjälp bör man i denna diskussion beakta de möjligheter, som gällande sociallagstiftning erbjuder för att i förekommande fall täcka begravningskostnaderna. Dess bättre ställer sig mäninskor numera inte på samma sätt tveksamma inför att vända sig till det allmänna för att få hjälp i vissa sammanhang. Den gamla fattigvården var tidigare ett rött skynke för folk, och många skämdes för att anlita den. Numera tycker man sig såsom skattebetalare ha vissa krav på samhället, och detta är något som hör dit. Ingen behöver tro, att folk skulle hesitera för att i särskilt besvärande fall vända sig till det allmänna för att få vissa kostnader täckta i samband med begravning. Jag har dessutom svårt att frigöra mig från tanken på att en uniform begravning kunde införas, varvid de företag som ägnar sig åt dessa angelägenheter tillhandahåller en utrustning och ett ceremoniel i standard upp till summan av försäkringsutfallet. Kostnaden var det väl meningen att en utredning skulle se på, men så mycket kan man väl rent allmänt säga genast att det rör sig om stora summor. Det finns sannerligen angelägnare reformer i samhället i dag. Vi har för inte länge sedan haft en u-hjälpsdebatt i riksdagen. Hur skall man kunna tänka sig att någonsin frigöra pengar för en ordentlig u-landshjälp, när man skall mjölka ut varje uns som går att få för egna sociala reformer och för ett bättre utgångsläge rent personligt? Det går helt enkelt inte att samordna, utan här måste man avstå från någonting, om man skall tänka sig att i fortsättningen hjälpa u-länderna på ett effektivare sätt. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservation II vid detta utlåtande. När det gäller det utlåtandets första avsnitt, frågan om den allmänna grupplivförsäkringen, vill jag bara hänvisa till vad utskottet säger och vad jag också här har framhållit, att grupplivförsäkringen är under ständig utbyggnad. I dag har praktiskt taget varje människa som vill möjlighet att komma med i en grupplivförsäkring. När herr Axel Kristiansson talar om hemmafruarna vill jag påminna om den makeförsäkring som man kan få och där det utges, som jag nyss sade, hjälp vid begravning. Om man tar det här litet lugnt är jag säker på att grupplivförsäkringen kommer att utbyggas ytterligare. Andra lagutskottet har sagt att man kan ytterligare propagera för försäkringen och tänka sig att försäkringsanstalterna intensifierar sin propaganda. Då tror jag att man får fältet ganska väl täckt så småningom.
Herr talman! Andra lagutskottet har vid sin behandling av det av herr Axel Kristiansson nämnda motionsparet i mycket stor utsträckning fallit tillbaka på vad som sagts vid tidigare tillfällen, då liknande yrkanden har ställts och behandlats i riksdagen. Motionärerna har nu lärt sig så mycket, att de inte uteslutande motiverat sitt yrkande med att exempelvis hemmafruarna inte har något skydd från grupplivförsäkringen och därför borde tillförsäkras ett sådant. Det är ju faktiskt så, att fruarna har skydd eftersom grupplivförsäkringen ger ett efterlevandeskydd åt hustrun och barn under 17 år. De får del av grupplivförsäkringens förmåner. Det förhållandet att ingenting utbetalades om hustrun dog har beaktats i den största av försäkringsinrättningarna, AFA, på det sättet, att det numera utbetalas begravningshjälp om hustrun dör och halvt barntillägg om det finns efterlevande barn, Den stora försäkring som arbetsmarknadens parter har startat ger alltså ett visst skydd även vid hustrus bortgång. Även den frivilliga grupplivförsäkringen har ju vuxit under åren sedan vi första gången behandlade frågan om grupplivförsäkring. Inte mindre än 1800 000 personer är grupplivförsäkrade i de privata företag som driver sådan försäkring. Själva namnet säger, att det måste vara en grupp som för säkras. Det skall vara en grupp som har sådan sammansättning att avgifterna kan uppbäras och betalas in kollektivt — detta för att minska kostnaderna för försäkringen. Såvitt utskottet kan förstå föreligger det inga särskilt stora anspråk på gruppens sammansättning. Det behöver inte vara en yrkesgrupp, en kår eller någonting sådant, utan varje företag som kan organisera en grupp av tillräcklig storlek har också möjlighet att teckna en frivillig försäkring. Avgifterna inkasseras av någon som har hand om skötseln av den grupp som har tecknat försäkringen. Jag är inte alldeles säker på att detta är ett sådant ändamål som är lämpligt att föra in under en obligatorisk försäkring. Försäkringsbeloppet är för närvarande 31 000 kronor i den stora för arbetsmarknaden gällande grupplivförsäkringen. De frivilliga försäkringarna är till övervägande del av betydligt lägre storlek i fråga om ersättningen, och ofta utgår de också såsom tillägg till den grupplivförsäkring som gäller på grund av anställning. Det finns emellertid möjligheter att teckna en sådan försäkring. Jag kan inte komma till någon annan uppfattning än att just tillkomsten av denna försäkringsförmån har smittat ifrån sig från det stora, på arbetsmarknaden träffade avtalet om sådan försäkring ut till mindre grupper, som tecknat frivilliga sådana i olika försäkringsföretag. Man har funnit fördelen i den låga kostnaden, och den låga kostnaden hör samman med att det är en riskförsäkring som upphör när vederbörande överskrider den i avtalet överenskomna åldern, i regel 67 år. Efter 67 års ålder utgår ingenting, annat än i vissa undantagsfall, då ett lägre belopp kan utgå i form av begravningshjälp. Herr talman! I fråga om detta motionspar är utskottet övertygat om att det är lämpligare att fortsätta med den frivilliga försäkringsformen. Den obli gatoriska är inte lämplig. Jag hemställer alltså om bifall till utskottets hemställan i denna del. När det gäller det andra motionsparet, som stöds i reservation II — i det första fallet var det reservation I — ligger det något annorlunda till.

Jag förmodar att detta var bakgrunden till beslutet om en utredning om en allmän begravningshjälpsförsäkring. Det har nu legat några år i en skrivbordslåda i kanslihuset — inom vilket departement det har legat vet jag inte — för att så småningom överlämnas till yrkesskadeutredningen för beaktande. Denna har sin plikt likmätigt betraktat hela frågan som ett ärende, som tydligen inte hörde samman med något annat än yrkesskadeförsäkringen. Eftersom man inte har mer än cirka 500 dödsfall om året genom yrkesskada, har man antagligen tyckt att det var för litet att över huvud taget ägna något intresse åt. Jag tror att utskottet tycker, att detta är en felaktig behandling av en fråga som ju riksdagen ändå velat ha en ut redning om. Även om utredningen sedermera skulle utmynna i att den med hänsyn till utvecklingen i Övrigt inte borde föranleda någon åtgärd, har det ändå varit en artighet att svara på riksdagens skrivelse i ämnet. Man kan inte, herr Hiäbinette, sammanföra den stora utredningen om grupplivförsäkringen och önskemålet om en allmän begravningshjälpsförsäkring, ty de täcker inte varandra. Grupplivförsäkringen täcker ju begravningskostnaderna endast under förutsättning att vederbörande avlider innan försäk ringen har upphört, och försäkringen upphör ju regelmässigt vid 67 års ålder. Därefter utgår ingen begravningshjälp genom grupplivförsäkringen, och detta betyder att ett mycket stort antal medborgare saknar det skydd vilket enligt motionärernas mening bör finnas både för dem som under hela sin livstid saknar grupplivförsäkring och för dem. som är grupplivförsäkrade men för vilka skyddet upphör i och med att de uppnår 67 års ålder. Det är därför som utskottet funnit sig böra tillstyrka ifrågavarande motionspar, i vilket yrkandet inte innebär någonting annat än att man skall göra allvar av den hemställan om utredning av frågan som gjordes av riksdagen för något mer än tio år sedan. Med hänsyn härtill, herr talman, yrkar jag även i detta avseende avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först till herr Häöbinette, för den händelse hans uttalande var riktat mot mig, säga att jag inte någonsin vare sig i motionen eller i mitt anförande har talat om någon standardbegravning eller om någon begravningshjälp — detta har berörts i den andra motionen. Jag vill också beträffande rädslan för de höga kostnaderna säga att om det är på det sätt som har sagts nu senast av utskottets ordförande, att de försäkringar som finns sammantaget täcker nästan hela fältet, kan det rimligen inte bli fråga om någon större - kostnadsökning. Det är alldeles givet att det inte kan bli någon dubblering av utgifterna enär den ena försäkringsformen skall ersätta den andra. Det är väl sannolikt att en försäkring som är enhetlig över hela linjen skulle bli billigare. Jag tycker nog att här borde ske en samordning över hela fältet. Utskottets ordförande anför att det finns möjligheter för också mycket små kollektiv att bli anslutna till grupplivförsäkringen, och det äger nog sin riktighet. Men alla tal är ju här relativa, och förutsättningen är också som regel en viss procentuell anslutning i varje kollektiv, vilket innebär att det ibland kan bli på det sättet att de, som vill ha detta försäkringsskydd och som följaktligen behöver det, inte kan få det. Vidare gäller det frågan om det var lämpligt att samordna denna försäkringsform med det övriga socialförsäkringsskyddet. Herr förste vice talmannen var inne på den linjen att detta inte var lämpligt. Jag måste nog säga att det är klart att man kan resonera på det sättet om många av de sociala lagstiftningarna. Det kan sägas att man, eftersom det och det är normerande för den huvudsakliga delen på det och det fältet, inte behöver ha någon lagstiftning. Vi skulle kunna följa det resonemanget när det gäller semestertidens längd och säga, att vi, eftersom det stora flertalet av de anställda har fyra veckors semester, inte behöver lagstifta om detta, eftersom alla följaktligen får denna semestertid. Samma resonemang skulle kunna föras om arbetstidslagen i vårt land, nämligen att eftersom den övervägande delen genom fackliga Överenskommelser har fått fastställt en viss arbetstid, kommer detta också att bli normerande för övriga arbetstagare. Man har emellertid avvisat dylika propåer med argumentet att det inte kan finnas någon garanti för att alla kommer i åtnjutande av dessa förmåner. Jag vill nog hävda att det finns anledning att föra ungefär samma resonemang när det gäller det här efterlevandeskyddet.

Herr talman! Jag kan inte hålla med herr Häbinette i mer än ett enda avseende, nämligen att det är skillnad på förhållandena år 1956 och dem som råder i dag. Så långt är vi överens. Jag kan inte förstå vad herr Hiöbinette menar med att jag försvarade regeringsledamöterna i mitt anförande. Är det ett försvar då jag säger att jag tycker att de skall fullfölja riksdagens hemställan för tio år sedan att utreda frågan om begravningshjälp? Är det inte i stället att tala om för dem att de har underlåtit att göra någonting som de rätteligen borde ha verkställt för länge sedan? Jag vet inte om herr Axel Kristiansson gör riktiga jämförelser när han vandrar ut på fältet för att få någonting att hålla i för sin hemställan om utredning angående grupplivförsäkring. Han frågar bl.a. vad vi skall ha en arbetstidslagstiftning till, om alla människor ändå får den arbetstid som är normerande. Jo, herr Kristiansson, lagen gäller bara för vissa människor. Övriga har genom frivilliga överenskommelser fått exakt samma förmåner. Det stöder egentligen min uppfattning att grupplivförsäkringen — i den form den nu förekommer, nämligen på frivillig bas, och med så stor genomslagskraft som den har — kommer alla som vill ha en försäkring att få om de bara ger sig till tåls. Vad jag har vänt mig emot är att de som redan har grupplivförsäkring genom träffade avtal, d.v.s. samtliga de tre stora grupperna av anställda, inte vill ha den överenskommelsen avlöst av en allmän grupplivförsäkring. Oavsett på vilket sätt en sådan skall finansieras vill de ha kvar den förmån de har uppnått genom sina förhandlingar. Jag tror att utskottet gav uttryck åt meningen att man inte rimligen kunde lagstifta och begränsa lagstiftningen uteslutande till dem som inte har träffat frivilliga överenskommelser om grupplivförsäkring. De skulle då tvingas till det genom en lagstiftning. Förhållandet är faktiskt det att de flesta som har intresse av grupplivförsäkring kan också teckna en sådan, även om kostnaderna helt naturligt blir något högre om gruppen är liten. De kan säkert inte nå ner till den nivå som gäller inom AFA, där man för den ganska omfattande försäkringen ju har mycket låga premier. Men det är å andra sidan inte alldeles säkert att alla de som står utanför eftersträvar en grupplivförsäkring på 31 000 kronor. De kanske nöjer sig med ett något lägre belopp om de tecknar frivillig försäkring, och då blir också kostnaderna lägre. Eftersom de stora grupperna vänder sig mot tanken att man skall göra om den försäkring som de redan lyckats skapa på sitt område, anser jag det inte lämpligt att ta upp ett resonemang om att lagstifta för de övriga.

Herr talman! Det senaste inlägget av utskottets ordförande innebar ju ett erkännande av att det finns vissa grupper, även om de är små, som inte har möjlighet att teckna grupplivförsäkring. De får teckna en enskild försäkring, och den blir dyrare. Herr Strands re sonemang går emellertid ut på att man, eftersom de stora grupper som nu har denna förmån inte själva vill ha någon ändring, bör låta det hela bero. Frågeställningen här är då om det ändå inte bör vara samhällets sak att se till att alla kan komma i den förmånsställning som så att säga är vedertagen i dag — ty det kan man säga att grupplivförsäkringen är — d. v. s. få samma villkor till samma kostnad. förslag — i avvaktan på slutliga förslag från utredningen om barnavårdslagen — om en provisorisk reform beträffande offentligt biträde i barnavårdsärende, innebärande att möjligheter skapades att förordna biträde som arvoderades med offentliga medel,

Herr talman! De motioner vi nu behandlar — I: 240 och II: 318 — tar ju upp ett mycket angeläget problem, nämligen ungdomsvården, ett område där det behövs betydligt ökade resurser och där det även är nödvändigt att vi snabbt får fram bättre vårdmöjligheter och bättre rehabiliteringsmöjligheter för den skadade ungdomen. Herr Nyman har ju talat för reservanterna på de flesta punkter där vi har reserverat oss. Jag skall därför endast ta upp ett par frågor, först och främst statsbidraget till kommunerna för deras kostnader för den familjevård som föregår placering i ungdomsvårdsskola. Vi har tidigare här i riksdagen varit överens om familjevårdens stora värde, men meningarna är ju de lade om huruvida staten skall bidraga med pengar som skall stimulera familjer att ta emot ungdomar. Dessa familjer tar på sig ett mycket stort ansvar och ett stort arbete. Det är då också rimligt att ersättningen blir någorlunda tillfredsställande. Utskottet anser att kommunerna bör klara denna ersättning och att man ej behöver ha ett statsbidrag med specialdestination. Motionärerna och reservanterna anser dock att det just på detta område är så väsentligt att få till stånd en utökad familjevård, att vi i detta fall inte hyser några betänkligheter mot ett speciellt statsbidrag, trots att ett kommunalt skatteutjämningsbidrag nu har införts. Det är väsentligt för ungdomen att få vård och att vården inträder på ett tidigt stadium av missanpassningen så att ungdomen snabbare når en bättring. Många gånger kanske det inte behövs någon vård på ungdomsvårdsskola. Med det nuvarande systemet skall kommunerna betala familjevården. Som vi vet finns det ju sparsamma kommuner, som kanske dröjer med familjevården av sparsamhetsskäl. Den unge får inte familjevård utan hamnar så småningom på ungdomsvårdsskola, där kommunen ju inte behöver betala någonting utan staten står för hela kostnaden.

Jag skall också helt kort beröra ett annat problem, som gäller ungdomsskoleelevens placering i eget hem under tillsyn från skolan. Med nuvarande lag är det ju omöjligt att placera den unge i det egna hemmet. Jag har klart för mig att det här i varje fall troligtvis rör sig om ett fåtal elever, men jag finner det ändå ganska upprörande att lagstiftningen är så stelbent att vi inte har möjlighet att placera ut ungdomar för vård i eget hem. Det är ju allmänt känt att ungdomsskolornas elever under den tuffa ytan ofta är mycket bundna vid sitt hem och sin familj. Vi har inte avgivit någon reservation på denna punkt men hoppas att önskemålet skall beaktas vid översynen av barnavårdslagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen av herr Nyman m.fl.

Herr talman! Herr Nyman redogjorde på ett utmärkt sätt för det reella innehållet i föreliggande utskottsutlåtande, och jag har egentligen ingenting att tillägga beträffande de punkter i motionerna och utskottsutlåtandet där vi är eniga. Möjligen skulle det förtjäna påpekas att av den brett upplagda motionen om lösningen av ungdomsvårdsskolornas problem återstår två och en halv detaljfrågor, som man ansett det värt att offra en reservation på. Det är närmast dessa detaljfrågor som jag skall beröra och där jag skall ta upp litet grand av det som herr Nyman pläderade för. Den första punkten där oenighet råder inom utskottet är huruvida man i dag skall beställa en provisorisk reform i fråga om möjligheterna att få offentligt biträde i barnavårdsärende, innebärande att sådant biträde skulle arvoderas av allmänna medel.

Socialstyrelsen har dessutom i sitt yttrande pekat på att detta inte bara är en fråga om kostnader och pengar utan kanske fastmera en fråga om tillgång på sådan juridisk expertis som är speciellt utbildad för och inriktad på barnavårdsärenden.

Nästa punkt beträffande vilken det föreligger en reservation gäller frågan om ersättning till kommunerna för familjevård som föregår ungdomsvårdsskoleplaceringar. Under remissbehandlingen har socialstyrelsen hänvisat till vad de tre kommunförbunden har anfört i ett yttrande till 1966 års riksdag med anledning av då väckta motioner angående familjevård. Kommunförbunden anser att statsbidrag för detta ändamål väl egentligen saknar någon större ekonomisk betydelse. Det är ganska ringa belopp det rör sig om, och man anser att efter den utformning statsbidragsgivningen till kommunerna fick för något år sedan skall statsmakterna inte återgå till att ge specialdestinerade statsbidrag för olika ändamål. Förbunden anser därför att den form av bidragsgivning som riksdagen har valt är bättre. Socialstyrelsen säger att familjevården inte torde bli mindre använd därför att den medför kostnader för kommunerna. Det är möjligt att kostnaderna kan ha en viss betydelse för de minsta kommunerna, men i och med kommunsammanläggningarna avtar ju behovet av speciella stöd i dessa fall. Vi har varit helt eniga inom utskottet om att behandlingsforskningen är ett fält som måste ägnas mycket stor uppmärksamhet, och vi förväntar oss att någonting skall ske på detta område. Ett betänkande ligger hos Kungl. Maj:t angående behandlingsforskningen vid ungdomsvårdsskolorna. Under remissbehandlingen av detta betänkande har olika synpunkter framkommit beträffande frågan var denna forskning organisatoriskt skall förläggas. Socialstyrelsen har tidigare varit av den uppfattningen att det kanske inte är lämpligt att betrakta denna forskning på samma sätt som kriminologisk forskning, och styrelsen har värjt sig för tanken att förlägga denna del av forskning i vårt land till kriminalvetenskapliga institutet såsom behandlingsforskningskommitteén föreslog. I årets remissvar har emellertid socialstyrelsen vikit från den tidigare intagna ståndpunkten och säger sig nu kunna acceptera ett förläggande av behandlingsforskning för ungdomsvårdsskolornas behov till kriminalvetenskapliga institutet vid Stockholms universitet. Eftersom numera enighet således råder på den punkten och eftersom ärendet ligger under Kungl. Maj:ts prövning har utskottet ansett att det kan förutsättas att frågan kommer att lösas mycket snart utan något särskilt initiativ från riksdagens sida. Med anledning därav har utskottets majoritet avvisat förslaget på denna punkt. Fru Olsson har ju varit med vid behandlingen av detta ärende och har också visat ett mycket stort intresse för dessa frågor i andra sammanhang. Motionen är upplagd som ett mycket stort och rejält grepp om dessa svåra ungdomsvårdsfrågor. När hon nu från denna talarstol pläderade för hur dessa problem skall lösas och angripas begränsade hon sig till att begära ett ökat statsbidrag till kommunerna för familjevård i de fall då ungdomar tas om hand i hem innan intagning sker på ungdomsvårdsskola. Det är i och för sig naturligtvis mycket lovvärt att denna verksamhet ökar i omfattning, och vi är inom utskottet eniga om att det är en mycket värdefull form av vård. Men vi tror inte att man kan lösa hela ungdomsvårdsproblemet i denna form. Frågan om placering i eget hem av elever som är intagna på ungdomsvårdsskolor är mycket intressant och borde naturligtvis förtjäna att prövas. Det råder väl också enighet om detta i utskottet, och fru Olsson torde inte heller ha någon avvikande mening på denna punkt. Vi förutsätter emellertid att denna fråga löses i en annan ordning och att dessa synpunkter kommer att beaktas, så att möjligheterna att få till stånd en lagändring härvidlag undersökes. Enligt nuvarande ordning måste vederbörande elev skrivas ut från ungdomsvårdsskolan för att kunna vårdas i det egna hemmet. Därigenom förlorar eleven det stöd skolan kan ge en försöksutskriven elev eller en elev som vårdas utom skolan i annat hem än det egna. Vi förutsätter att det kan ske en ändring på denna punkt, vilket skulle vara till gagn för ungdomsvården. Herr talman! Med det som jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill med några ord beröra den ställning som högerledamöterna intagit vid behandlingen av föreliggande utlåtande. Den fråga som vi fäster den största vikten vid i detta ärende gäller inrättande av ett organ för behandlingsforskning. Från högerpartiets sida har under flera år väckts motioner här i riksdagen, i vilka man pekar på att den kriminologiska forskningen är eftersatt i vårt land. Ett annat ämne där forskningsområdet är ännu vidare är rättssociologin, beträffande vilken vi också har sackat efter i utvecklingen. Högerpartiets motioner har bland annat syftat till utbyggande på längre sikt av den allsidiga kriminologiska forskningen och undervisningen jämte därmed sammanhängande problem rörande forskarrekryteringen. Forskning och behandling bör följas åt. Att satsa på forskning inte minst på det område, som detta utlåtande berör, torde vara väl använda pengar i dagens samhälle där vård har blivit allt dyrare. Professor Sveri, som talat inför beredningsutskottet, nämnde därvid bland annat att forskningen inte bara bör inriktas på att leta efter orsaker utan också bör pröva olika medel för att därmed nå snabbare resultat. Det synes mig därför vara av största vikt att vi jämsides med arbetet vid ett vetenskapligt organ, t.ex. här i Stockholm, får möjligheter att bedriva behandlingsforskning vid våra ungdomsvårdsskolor. Jag tänker därvid på de skolor vid vilka det finns praktiska möjligheter att bedriva sådan forskning, såsom genom närheten till medicinsk och psykologisk expertis. Man har till exempel nu äntligen kommit i gång med sådan verksamhet vid Råby yrkesskola i Lund, där man har etablerat samarbete med S:t Lars sjukhus och psykologiska institutet vid Lunds universitet. Högerledamöterna i utskottet är alltså medvetna om nödvändigheten av forskning bland annat inom ungdomsvården. Men vi har ansett att utskottets skrivning på denna punkt är så klar och så uppfordrande att vi har kunnat ansluta oss till den. Vi hoppas alltså att utskottet inte blir sviket i sin förhoppning att frågan skall lösas utan någon riksdagens åtgärd i dag. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. a) att söka närmare klarlägga dagssituationen och utröna orsakerna till dagens läge i ungdomsvärlden, b) att pröva vad som kunde göras för en mer individualiserad vård av de redan missanpassade, c) att söka finna vägar för en förebyggande ungdomsvård, varvid särskilt skulle beaktas, huruvida icke ett betonande av de kristna värdena skulle hava en positiv verkan.

Herr talman! Frågan om ungdomens ställning i vårt samhälle och dess hållning och beteende engagerar i hög grad var och en som tänker över innebörden av den utveckling vi som folk genomlever, liksom envar som känner ett ansvar för människan i det moderna samhället. Den som kommer ungdomsproblematiken in på livet — i en barnavårdsnämnd, i en domstol eller, om jag får använda uttrycket, i den moderna ungdomsprotesten i dess många skiftande dimensioner — känner sig ofta förvirrad och osäker, ibland rädd och stundom indignerad. Den motion som vi nu behandlar är väl ett tecken på oron. Man säger att ungdomsbrottsligheten tilltar, man talar om att stillöshet och respektlöshet för nödvändiga regler för ett gott umgänge i samhället tycks bli allt vanligare. Och botemedlet? Jo, en utredning för att få bättre grund för effektiva samhällsåtgärder. Tillåt mig, herr talman, att framföra några synpunkter i denna fråga! Jag skulle nästan tro att en del av dessa tankar av vissa idégrupper betraktas som kätterska. Det finns två tendenser när vi diskuterar ungdomsfrågan i vårt land som jag finner vara riskabla. Den ena är den konservativa, tillbakablickande tendensen. Man säger: >»Hårdare bandage, kärvare moral, strängare krav. Vi har varit för slappa — vi behöver hålla ungdomen i hårdare tyglar.» Om det gångna betydde ett eftersträvansvärt tillstånd i anständighetsavseende och allmänt moraliskt avseende, är jag personligen tveksam om. I varje fall är det klart att vi inte kan gå tillbaka i en samhällsutveckling. Drömmen om lyckoriket som var tror jag är falsk. Att längta tillbaka till ett tidigare samhällstillstånd, t.ex. när kyrkan hade en bred auktoritär ställning eller något liknande, är, tror jag personligen, dels sentimentalitet utan skapande energi i sig och utan beredskap att leva i nuet, dels en brist på verklig realism. Jag är skeptisk mot den konservativa tendensen, men det finns en annan tendens som jag anser vara lika farlig. Det är det opersonliga i de samhällsåtgärder som vi rekommenderar. Analyser, utredningar, organisatoriska åtgärder av skilda slag — visst är alltsammans bra och riktigt och behövligt. Men jag tror att den stora risken är att vi flyr in i utredningar, vi organiserar fram resurser, vi kräver och ställer till förfogande utökat statligt stöd och anser att problemen därmed bör finna en lösning. Jag är tveksam om denna ordning. Jag är inte säker på att vi kan organisera fram lösningar. Jag tror att det föreligger en risk att vi flyr det verkliga ansvaret för en lösning av ungdomsproblemen. Ty vad är det fråga om? Jo, det är fråga om unga människor i vårt samhälle för vilka analysen, inteHlektet, kunskapen och insikten icke är de dominerande och drivande krafterna, de livsformande krafterna. Val av livsvärden och personliga beteenden är i hög grad kollektivt bestämda de bestäms av gruppen i vilken jag växer upp och av gänget till vilket jag hör. Drivkraften i livshållningen bland unga människor — jag tror bland oss alla — är i hög grad emotionellt, inte rationellt bestämd. Herr Wallmark har redan tidigare i dag nämnt narkotikaproblemet. Det är här fråga om en starkt ökad inriktning på stimulantia bland unga människor. Här är det inte »kunskap» om farorna som är huvudproblemet för en effektiv profylax, även om den givetvis spelar en stor roll. Här är det i stället fråga om att vi i samhället på något sätt måste hitta in till ungdomens reaktioner inför det liv de unga har att leva. Det gäller för oss att kunna erbjuda de unga en sådan gemenskapsform, en sådan skall jag säga ny emotionell bundenhet, att det uppbyggande och icke det destruktiva tar välde hos dem. Det är någonting som måste växa inifrån, som måste slå rot där inne och sedan ta gestalt i den personliga livsformningen. Det är självklart att vi behöver mer kunskap om hur ungdomens psyke i dag reagerar i den kultur de har att leva i. Men sedan vi vunnit denna kunskap och vidtagit våra samhällsåtgärder, så kvarstår den avgörande frågan: att få ungdomsgemenskaper av olika art att fungera i vårt samhälle. Då är det — om jag får använda uttrycket — fråga om »kött och blod», om människor, ungdomsledare, ungdomar, hem, lärare och kanske riksdagsmän, som är beredda till och villiga till liv i personlig gemenskap. Ungdomsproblemet i vårt samhälle är väl till viss del en fråga om kunskap, organisation och statligt stöd, men till den avgörande delen är det en fråga om personligt liv. Då måste relationerna, åtgärderna, ha en personlig touche. Jag har med dessa reflexioner velat säga, att jag tror det är farligt att fly från de verkliga personliga livsfrågorna in i utredningar och riksdagsbeslut. Vi löser inte ungdomsproblemet på riksdagsplanet, möjligen kan vi hjälpa till att hyfsa ekvationen. Är jag då negativ mot samhällsåtgärder? Nej, inte alls. Men jag tror att vi måste vara klara över dessa åtgärders begränsade räckvidd, både då det gäller stillöshet, etisk slapphet, alkoholproblem och narkotikaepidemier. Det är ytterst inte en fråga om att vi i riksdagen ställer tillräckligt med penningmedel till förfogande. Ytterst hänger det i stället på att det finns människor som är beredda att ta det personliga ansvaret och hjälpa unga människor till en ny livsrelation. Motionärerna säger att kyrkan och hemmet inte längre ger de impulser till ett etiskt ansvarigt personligt liv som tidigare var fallet. Slutsats: samhällets ansvarsroll har ökats. Vad är att säga härom? Jag skulle tro att beskrivningen av hemmets och kyrkans minskade inflytande på unga människor är riktig. Men vad innebär det att samhället nu har en ökad roll i detta avseende? Man måste ställa sig frågan: Är det meningen att samhället skall tillhandahålla moraliska värderingar? Skall samhället söka vinna ungdomen för vissa moraliska värden, för en viss livshållning? Skall vi här i riksdagen tala om vad ungdomen skall tycka, tänka och känna? Det är ju på den punkten det verkligen bränns för närvarande i vår kulturdebatt. Det är just här som de starka livsåskådningsmässiga brytningarna gör sig gällande. Det finns inte längre en enheilig livssyn hos vårt folk. Hur skall då samhället kunna ta ansvar för livsstil och moraliska värderingar? Hur skall vi kunna nå fram till enhetlighet i det avseendet, när livssynen skiftar så markant som fallet är? Vi skattar ju friheten så högt, och vi vill i vår demokratiska ordning slå vakt om varje människas rätt att fritt få gestalta sitt liv. När detta är sagt är det väl ändå alldeles uppenbart att utan en grundläggande gemensam värdegrund kan ingen stat, inget samhälle, inte heller vi här i Sverige leva tillsammans. Man talar om ett etiskt minimum. Jag tror att vi som samhälle bör söka detta i stället för att bekriga varandra. Vi bör se vad det kan finnas att enas om som grundläggande faktorer, när vi söker bygga ett sunt Ungdomssverige. Kanske kan vi enas om ungefär de här punkterna: 1) Livets okränkbarhet eller, med en annan formulering, den enskilda människans värde. Kan vi det är konsekvenserna långtgående. 2) Respekt för min medmänniskas personliga integritet. Min medmänniska är inte ett medel för min egen behovstillfredsställelse. Hon är inte till för att utnyttjas av mig. Hon är ett mål i sig själv som har rätt till all omsorg och all respekt. 3) Det liv vi skall leva skall vara ett liv i ansvarig gemenskap. Ett stort politiskt parti slår i dag fram ett nytt ord — solidaritet. Nej, ordet är inte nytt. Det är ett gammalt ord, och dess innebörd har formulerats olika i olika skeden. För mycket länge sedan formulerades den ungefär på detta sätt: Det du vill att andra människor skall göra mot dig, det gör du klokt i att göra gentemot dem. Det är förunderligt vilken livskraft den formuleringen visat sig ha. Det ger oss anledning att fundera över om det inte ligger något existentiellt riktigt i detta sätt att möta livet som människor. Motiven för ett sådant etiskt minimum kan vara av olika natur. Alltjämt finns en starkt kristen motivation i vårt folk. Det finns också, med större kraft nu än tidigare, en profanhumanistiskt grundad motivation. Eller det kan växa fram nya motivationer på nya grunder, som inte har vare sig kristen eller profanhumanistisk bakgrund. Men om grundhållningen, som den här har skisserats — säkerligen kan den formu leras bättre — borde vi kunna enas, och om den borde vi tala också här i riksdagen ibland. Sedan beror det på samhället i vid mening — veckopress, dagliga tidningars kultursidor och »comics>, TV med dess filmer och allmänna grundhållning, kyrkor och ideella sammanslutningar, politiska ungdomsorganisationer m.fl. — vad slutresultatet blir. Det är den hållning som samhället i denna breda mening intar som bestämmer vad slutresultatet blir. Vi här i riksdagen kan i ganska ringa grad forma ungdomens etik. Vi kan ge hjälp till vidgad kunskap om ungdomens reaktioner, och vi kan stödja de enligt vårt bedömande positiva krafterna i samhället — och vi bör göra det. Men ytterst är det en fråga om de emotionella relationerna i Ungdomssverige, och de ligger mestadels utanför vår räckvidd. Utredningar har vi gott om på alla livsområden, också när det gäller ungdomen. Här föreslås nu en' ny utredning. Här föreligger förslag om att utreda de kristna värdenas roll i sammanhanget. När jag läste detta förslag var jag först väldigt skeptisk. Jag är mycket tveksam om möjligheten att utreda kristendomens eller andra etiska systems betydelse. Jag kan inte frigöra mig från den skepsisen. Nu har vi emellertid hört att en skicklig sociolog med intresse för de religiösa frågorna, docent Berndt Gustafsson, anser att det med de nya metoder som vuxit fram är möjligt att göra en viss kartläggning. Då har jag tänkt så här: Om detta sker, kanske <samhällsdebatten därigenom skulle kunna berikas. En sådan utredning kanske skulle hjälpa oss till en riktigare värdering av den kristna trons inflytande på oss människor. Det är här inte fråga om ett ställningstagande för eller emot kristen tro eller — om man vidgar utredningen till att omfatta även andra värdesystem — att ta ställ ning för eller emot dessa system, utan det är fråga om en vidgad insikt. Det är fråga om hjälp att komma bort från ofta mycket laddade emotionella tyckanden i ena eller andra riktningen. Det är fråga om att komma fram till en riktigare, på saklig grund vilande insikt. Jag har tänkt: Låt oss göra ett försök! Om nu en framstående sociolog anser att en sådan utredning kan göras, kanske den kan bli av värde, den kanske kan hjälpa oss att resonera mer avspänt och att få en saklig grund som gör det möjligt för oss att bedöma de här frågorna. Med den tolkning som jag här givit innebörden i reservationen yrkar jag, herr talman, bifall till den.

Herr talman! Under hela herr Sörensons mycket intressanta anförande väntade jag att det skulle utmynna i ett yrkande om avslag på reservationen. Hela hans argumentering tydde på en klar, mycket stark skepsis inför värdet av en utredning i det ämne som reservanterna föreslår. När han med åberopande av vad herr Nyman nyss anförde om docent Gustafssons uttalande kom fram till en slutsats, var det faktiskt motsatsen till vad han egentligen hade argumenterat för. Jag skall inte närmare analysera detta, men det var mycket intressant. Nej, inte ens docent Gustafssons uttalande kunde övertyga utskottet om det lämpliga i att gå den väg som motionärerna och reservanterna har Önskat. Motionärerna gick från början ut med ett ganska omfattande utredningskrav, som berörde ungdomsvården på bred basis.

Det blev därför till slut bara i en detaljfråga som reservanterna följde motionärernas förslag. Man vill ha ett tillägg i det utredningsarbete som nu pågår för att finna vägarna för en effektivare och bättre förebyggande ungdomsvård. Man vill lägga in en särskild aspekt och göra en särskild utredning om huruvida de kristna värdena här skulle kunna få en positiv betydelse. Man vill alltså ge ett tilläggsuppdrag i utredningsarbetet, men utskottsmajoriteten har inte blivit övertygad om att det skulle vara riktigt att ge ett sådant tilläggsuppdrag. Jag tror, i likhet med herr Sörenson, att detta är en oerhört svår utredningsuppgift, kanhända rent av omöjlig. I den mån det över huvud taget är möjligt att få fram resultat, tror jag att en offentlig utredning är ett utomordentligt dåligt redskap för ett sådant arbete. Det är i första hand en forskningsuppgift och inte en uppgift för en offentlig utredning att arbeta med sådant. Att i en utredning kartlägga livsåskådningarnas inverkan på ett folk eller på vissa ålderskategorier, förefaller mig vara en oerhört svår uppgift. Hur skall man mäta detta? Och om man väl hade kunnat konstruera ett mätningsinstrument, återstår en annan viktig fråga. Hur skall då sådana eventuella erfarenheter kunna omsättas i praktiken, appliceras på svensk ungdom, för all del också på svenska vuxna? Hur skall man kunna få genomslagskraft i lagstiftningsarbetet, om man nu skulle finna — vilket jag anser vara ganska plausibelt — att en fast livsåskådning skulle ha en positiv effekt på en människas livsstil? Hur skall man kunna mäta detta och sedan överföra det i praktiskt samhällsarbete? Jag tror att denna frågeställning är tillräckligt realistisk för att man skall hesitera inför utredningskravet. Jag anser i likhet med socialstyrelsen att riksdagen med hänsyn till det utred ningsarbete som pågår om ungdomsvården inte nu skall göra nya beställningar om ytterligare utredningar.

Herr talman! Jag yrkar bifall till allmänna beredningsutskottets utlåtande.

Herr talman! Bara ett par ord! Det är mycket väsentliga saker som behandlas i detta och det föregående ärendet. Det gäller den svenska ungdomen. Alla är väl överens om, förmodar jag, att riksdagen har begränsade möjligheter att vidtaga åtgärder som vi med säkerhet vet kan leda till önskat resultat. Jag skulle vilja anknyta till vad herr Möller sade. Han var så osäker på vad man kunde göra, att han inte ens kände ett starkt behov av att om möjligt försöka få ökad kunskap på detta område. Vi vet så oerhört litet om vad det är som bestämmer det andliga klimatet i livsmiljön i vårt land. Vi vet så litet om vad som ingår i det. Så långt var herr Möller tydligen överens med de talare som tidigare har yttrat sig. Men sedan stoppade herr Möller. Jag har en mycket stark känsla för vad herr Sörenson framhöll på denna punkt. Det är mycket svårt att verkligen veta vad statsmakterna kan uträtta. Jag har också det gemensamt med herr Sörenson att jag tror att detta är ett så viktigt problem att man bör göra allt som verkligen kan göras för att vinna klarhet. Jag vet inte om en kartläggning av den typ som docent Berndt Gustafsson redan för flera år sedan skisserade kan ge klarhet. Jag hade själv anledning att syssla med den sidan av hans arbete, och jag argumenterade i olika sammanhang för att en sådan undersökning då skulle komma till stånd. Jag har begärt ordet för att markera att min utgångspunkt när jag kommer att rösta för reservationen är att jag anser det vara väsentligt att få till stånd en undersökning och se om den kan bidraga till den kartläggning som vi alla har behov av. Jag vet inte om det är möjligt att nå resultat, men jag tycker att det är så väsentliga frågor att jag kommer till en annan slutsats än herr Möller. Utan att ha framfört detta lilla anförande skulle jag kanske ändå inte ha röstat för reservationen. Jag tycker att en del formuleringar i den är sådana som jag inte riktigt skulle vilja skriva under, inte därför att jag inte skulle ha en känsla för de kristna värden man talar om i dessa sammanhang, utan därför att det på mig verkar såsom något litet av övertro — en Öövertro som herr Sörenson har kritiserat ifrån, föreställer jag mig, för oss båda gemensamma utgångspunkter.

Herr talman! Jag är naturligtvis den förste att instämma med herr Dahlén, när han säger att detta är viktiga frågor. Att som herr Dahlén påpeka det är att slå in öppna dörrar. Det finns emellertid många viktiga ting i tillvaron som man inte kan klara genom offentliga utredningar. En av de mest svårlösta uppgifterna tror jag är att mäta värdet av livsåskådningar och att därefter försöka överföra de praktiska konsekvenserna i lagstiftningsarbetet. Det är verkligen inga obetydliga önskemål som ligger bakom reservationen. Motionärerna påpekar hur hela samhällsstrukturen under senare tid har blivit förvandlad. Man pekar på den starka urbaniseringsprocessen och sådana tendenser som man anser vara destruktiva. Man påpekar massmedias roll för spridande av impulser till brottsliga beteenden. Såsom en uppenbart destruktiv tendens påpekas också en s.k. förstucken sexualpropaganda i massmedia. Man pekar på alkoholseder, att kulturradikalismen har tillskansat sig huvudsaklig dispositionsrätt till våra massmedia, o. s. v. Så kommer man fram till att dessa företeelser skall bekämpas med stöd av en offentlig utredning, som skulle visa värdet av de religiösa etiska principerna. Som herr Sörenson sade, bärs motionerna nog upp av tankegångar som kan karakteriseras med uttrycket »längtan tillbaka», Man vänder sig mot så mycket som man tycker är vrångt och ont i tiden.

Tankegångarna är ju över lag att ungdomsvården skall förbättras, men motionärerna och reservanterna vill så att säga som ett litet biflöde även ha en utredning om inverkan av de: religiösa värdena. Därvidlag har vi delade meningar, som vi inte kan enas om, Jag vidhåller mitt yrkande;

Herr talman! Herr Möller försökte göra en affär av att jag underströk vad andra understrukit, nämligen att detta är viktiga frågor. Det tyckte jag var originellt av herr Möller. Men låt oss lämna det. Skillnaden mellan herr Möllers uppfattning och min i det här sammanhanget — den skillnad som är av någon betydelse — är att jag tycker att när man börjat finna vetenskapliga metoder som eventuellt skulle kunna ge oss någon vägledning, så har riksdagen skyldighet att säga: Detta är så viktigt att vi är villiga att offra på det, även om det är osäkert, huruvida man når resultat!

Herr talman! Om det är sant att man nu har vetenskapliga metoder och instrument för att göra mätningar av livsåskådningens inverkan, varför då an gripa dessa stora problem på en så smal bas och säga, att vi. skall koppla in mätningarna just när det gäller ungdomsvården? Är det riktigt har vi ju fått ett underbart instrument för att förbättra hela samhället och alla människor, inte bara de unga kategorierna och ungdomsvården. De vuxna är sannerligen i lika stort behov av förbättring — varför då tala om sådana mätningar bara när det gäller en översyn av bar navårdslagstiftningen?. Det är ju de vuxna människorna som skapar det mesta eländet i världen, som för krig mot varandra och begår allsköns ruskigheter. Jag finner det synnerligen opraktiskt att föra in detta enbart i sammanhang med den översyn av barnavårdslagstiftningen som skall ske.

Herr talman! För att. det inte skall vara något missförstånd: i alla händelser beträffande min inställning vill jag påpeka att jag aldrig har trott att en sådan här undersökning skulle befatta sig enbart med unga människors livsåskådning. Jag hade trott att vi var överens om att det inte minst är den äldre generationens inställning som har stor betydelse härvidlag. Nej, herr Möller, vi borde kunna vara överens om att det inte skulle tjäna något vettigt syfte att bara undersöka hur ungdomar uppför sig. Sedan var det en liten glidning i i herr Möllers senaste inlägg, Man fick nästan den känslan, att om motionärerna och reservanterna haft större krav skulle herr Möller möjligen ha kunnat lämna sitt stöd. Ja, det kan ju tänkas att motionärerna återkommer nästa år och hoppas att då få herr Möller som motionär.

Herr talman! Herr Yngve Nilsson har bett mig redogöra för bestämmelserna om försöksutskrivning av patienter på mentalsjukhus som begått brott eller visat tendenser som innebär fara för den allmänna säkerheten. Herr Nilsson har vidare frågat hur de försöksutskrivna Övervakas och vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att de begår brott. De bestämmelser som herr Nilsson syftar på finns i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, som antogs av riksdagen förra året. Försöksutskrivning får inte ske om det medför fara för annans personliga säkerhet. Försöksutskrivning avser viss tid, högst sex månader. Tiden kan förlängas med högst sex månader åt gången. Beslut om försöksutskrivning fattas av överläkaren. I vissa fall fattas dock beslutet om försöksutskrivning av en särskild utskrivningsnämnd. Detta gäller i fråga om patient som tagits in på grund av domstols förordnande, begått brott mot annans personliga säkerhet som inte åtalats eller varit intagen på fångvårdsanstalt och tagits in för sluten psykiatrisk vård under anstaltsvistelsen eller i samband med att denna upphört. Utskrivningsnämnden består av en jurist som ordförande, en läkare och en person som har erfarenhet av allmänna värv, Juristen bör vara eller ha varit innehavare av ordinarie domarämbete och läkaren bör vara psykiater. Utskrivningsnämndens ledamöter skall ha skaffat sig personlig kännedom om patienten innan beslut fattas. Den som skrivs ut på försök kan åläggas att iaktta särskilda föreskrifter. Dessa får avse vistelseort, bostad, utbildning, arbetsanställning, förfogande över arbetsförtjänst eller andra tillgångar, förbud att använda berusningsmedel eller att besöka någon viss ort eller person. Man kan också ålägga pa tienten att underkasta sig läkarvård eller annan vård eller behandling. Lagen medger vidare att den som skrivs ut på försök ställs under tillsyn av lämplig person. Denne skall hålla kontakt med den utskrivne, hjälpa honom till rätta och se till att han följer eventuella föreskrifter. Sådan övervakning sker i stor utsträckning. Enligt uppgift från medicinalstyrelsen fanns den 1 september förra året 855 övervakare förordnade. Antalet försöksutskrivna patienter var samtidigt 939. Den försöksutskrivne står vidare under uppsikt av särskilda läkare och annan personal på det sjukhus som han lämnat. Denna personal håller regelbunden kontakt med patienten och övervakaren. Utskrivningen från sluten psykiatrisk vård är alltså omgärdad med särskilda försiktighetsåtgärder bl.a. för att i möjlig mån förhindra att patienterna begår brott mot annan person. Det ligger emellertid i sakens natur att övervakningen, inte minst i storstadsregioner, kan vara förenad med svårigheter. Härtill kommer att en patient kan begå våldsbrott av impuls, fastän en ingående medicinsk bedömning lett till slutsatsen att han inte är farlig. Medicinalstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och ägnar ständig uppmärksamhet åt de spörsmål som herr Nilsson tagit upp. Medicinalstyrelsen har särskilda inspektörer för den psykiatriska vården och för vården av psykiskt utvecklingsstörda. Styrelsen har tillsatt en expertgrupp för utredning av förhållandena i samband med utskrivning av personer som blivit föremål för sluten psykiatrisk vård på grund av sedlighetsbrott. Gruppen kommer att särskilt uppmärksamma <:Öövervakningen och därvid samråda med den utredning som tillsatts för att pröva vissa frågor om övervakare inom kriminalvården.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det svar som jag i dag fått mottaga på min interpellation och vari socialministern hänvisar till de bestämmelser som är intagna i lagen om beredande av sluien psykiatrisk vård i vissa fall av den 16 juni 1966. Av svaret kan jag utläsa att socialministern är oroad av de våldsbrott, som tid efter annan begås av mentalt sjuka patienter som blivit intagna efter denna lag och sedermera försöksutskrivna. I färskt minne står sexualmordet mot den åttaårige pojken på Lidingö, vilket väckt djup förstämning och avsky i vida kretsar. Alla ansvarskännande människor inser att något måste göras för att skydda tredje man eller allmänheten mot sådana och liknande våldsbrott. Nu meddelar socialministern att medicinalstyrelsen tillsatt en expertgrupp för att utreda förhållandena i samband med utskrivning av detta klientel och att gruppen också skall uppmärksamma frågan om övervakningen. Det är önskvärt att lagen Överses, och därför hälsar jag denna utredning med tillfredsställelse, men jag vill i anslutning härtill framhålla en del synpunkter. Förutsättningarna för att ta en människa under vård på grund av hennes farlighet för omgivningen anges både inom den lagstiftning, som reglerar vård av psykiskt sjuka, och i nykterhetsvårdslagen samt naturligtvis inom kriminalvården. Någon enhetlig praxis för dessa olika primära farlighetsbedömningar före intagning finns inte. Således ankommer det i första hand på den vårdintygsskrivande läkaren och sedermera på den mottagande läkaren på det psykiatriska sjukhuset i fråga att göra denna bedömning, medan för de farliga alkoholisternas del bedömningen sker i länsstyrelsen och för det kriminella klientelet i regel hos domstolen med eller utan hörande av rättspsykiater. Vid utskrivningen efter vård sker riskbedömningen i första hand på den vårdande institutionen. Därifrån kan frågan gå vidare till olika nämndinstanser, vilka emellertid för det primära materialet är beroende av läkarnas och övrig vårdpersonals iakttagelser och omdömen. Vid den rättspsykiatriska undersökningen ligger tonvikten på att söka utröna bakgrunden till brottet och möjligen även till en ådagalagd farlighet. Rättspsykiatern måste även avge ett omdöme huruvida en brottsling begått gärningen under inflytande av psykisk sjukdom, respektive om vederbörande behöver vård på mentalsjukhus. Ett ställningstagande till hans eventuella farlighet synes inte lika obligatoriskt. Över huvud taget är ändamålet med denna undersökning i första hand att låta individens rätt gå först, d. v. s. att ingen skall dömas skyldig för en gärning, som han begått under inflytande av psykisk sjukdom. Men utan att denna höga humanitära målsättning eftergives, borde det lika angelägna intresset att bevaka tredje mans rätt tas med i undersökningen. Jag är därför av den uppfattningen, att våra rättspsykiatrer kunde användas ännu bättre om de också ålades att mera bestämt ta ställning till personers eventuella farlighet för sin omgivning. Detta borde gälla både dem, som gjort sig skyldiga till våldsbrott och vårdas inom fångvården, och liknande slag av patienter på mentalsjukhus. I tvivelaktiga fall borde således en utskrivningsnämnd kunna få konsultera en rättspsykiater med kriminologisk erfarenhet. Här skulle alltså nämnden kunna förstärkas med expertis, som redan finns tillgänglig inom landet men som huvudsakligen användes för andra uppgifter än de här avsedda. Även den vårdande läkaren borde kunna få samråda med en kollega; och här avses inte blott samråd med ledning av journalmaterial utan samråd efter personlig undersökning. Samråd per telefon med Ööverinspektören för sinnessjukvården kan säkerligen ej helt ersätta samråd efter personlig undersökning.

Säkerligen skulle detta också tillföra rättspsykiatrin en värdefull utökning av erfarenhetsmaterial av betydelse för denna psykiatris praktiska arbetsuppgift i vårt samhälle. Genom modern vetenskaplig sammanställning av detta material skulle våra kunskaper kunna ökas inom ett fält, där uppenbarligen rätt många bedömningar nu måste ske på otillräckligt underlag. Övervakningen av patienter tillhörande de olika här nämnda kategorierna, vilka skrivs ut från någon vårdform och bedöms ha en viss latent farlighet för sin omgivning, bör uppenbarligen anförtros åt särskilt kvalificerade övervakare. Dessa bör få speciell skolning för en säkerligen båda grannlaga och krävande uppgift. Åtminstone i större, befolkningstäta områden torde det vara önskvärt att sådana övervakare sammanfördes till någon form av Öövervakningsnämnd med tillgång till psykiatrisk rådgivare och ett nära, förtroendefullt samarbete med kriminalvården, nykterhetsvårdens och hjälpverksamhetsläkarnas eftervårdsorganisation samt även polisen. Det är därför oerhört viktigt att dessa frågor snarast utredes och att det blir både organisatoriska och personella förstärkningar inom detta viktiga område. Därmed ber jag än en gång att få tacka herr socialministern.
Herr talman! Med anledning av herr Nilssons inlägg vill jag göra några korta kommentarer. Först och främst står det klart utskrivet i 19 8 lagen om beredande av psykiatrisk vård i vissa fall, att »patient får utskrivas på försök, om särskilda skäl föreligga och det icke medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv». — Jag har velat citera denna paragraf här eftersom den ju har obligatorisk karaktär. Detta är en svår fråga, det tror jag att herr Nilsson och jag kan vara överens om. Problemet gäller ju främst de fall där det inte föreligger några säkra tecken hos vederbörande på farlighet. Det är ju den kategorin vi egentligen diskuterar — för de övriga, där indicier och undersökningar ger klara utslag, är det lättare att bestämma åtgärderna.

De får inte användas i andra fall än då man så långt som möjligt har förvissat sig om att försöksutskrivning är motiverad. Jag påpekade emellertid, att det oväntade också kan iträffa, men att vi måste ha bestämmelser som möjliggör en försöksutskrivning. Från vårdsynpunkt kan detta många gånger vara av utomordentlig betydelse för att patienten över huvud taget skall kunna återvinna sin psykiska hälsa. Som jag redan har framhållit, är utskrivningen ju förenad med särskilda försiktighetsåtgärder för att i möjligaste mån förhindra att patienten begår brott mot annan person. I den utred ning som medicinalstyrelsen nu satt i gång kommer man att fordra in journalerna över alla de patienter på mentalsjukhusen, som har begått sedlighetsbrott, för att göra en genomgång av dem. Utredningen skall också inrikta sig på de mycket viktiga frågor som rör eftervård och tillsyn. Låt mig, herr talman, till sist understryka att naturligtvis ingenting får underlåtas för att så långt som möjligt skapa de bästa möjliga garantier mot att brott av detta slag inträffar. Att gå så långt som till att avstå från utskrivning kan inte vara den utväg man generellt skall välja. Hänsyn måste här tas till både den medicinska och den mänskliga strävan att i möjligaste mån söka återföra patienterna till psykisk hälsa.

Herr talman! Nu säger socialministern, att det är just de fall som inte visar några säkra tecken som är svåra att komma till klarhet om. Det är alldeles tydligt att det förhåller sig på det sättet. Men det är där som jag menar att den undersökning, som nu skall ske, mer än hittills måste inriktas på patientens eventuella farlighet för sina medmänniskor. Där tror jag att vi har en del att göra. De tillämpningsföreskrifter eller instruktioner som eventuellt finns måste vara synnerligen diffusa, eftersom frisläppning av för annans säkerhet farlig intern förekommer och i många fall just leder till svåra brott. Det är uppenbart att allmänheten har rätt att kräva skydd mot en sådan utveckling, och detta kan troligen inte förverkligas på annat sätt än genom att vid prövning av frågan om utskrivning av en intern ställning tas till just denna farlighet gentemot andra människor. Först då uppfylles vad som är intaget i lagtexten, nämligen att försöksutskrivning inte får ske om den »medför fara för annans personliga säkerhet» Till sist, herr talman, vill jag uttrycka förhoppningen att den expertgrupp som nu arbetar med dessa frågor blir i tillfälle att få ta del av protokollet från denna debatt.